Herr talman! Eftersom vi har behandlat de arbetsrättsliga frågorna så grundligt, skall jag inte beröra de nu debatterade betänkandena så noga. Men jag skulle till Sten Östlund vilja ställa några frågor, som jag inte tycker har blivit besvarade eller diskuterade utifrån våra utgångspunkter. Det gäller framför allt styrelserepresentationen. Är det inte nu dags att se över styrelserepresentationslagen, så att fackföreningsrörelsen får någonting att säga till om? För närvarande får fackrepresentanterna sitta med som gisslan och ta ansvar utan att kunna påverka besluten. Det gäller framför allt nedläggningar, omstruktureringar, investeringar utomlands och på vilket sätt styrelserepresentationen skall kunna stärka fackföreningsrörelsen. Jag skulle vilja ha några exempel på att dagens styrelserepresentation har haft någon som helst betydelse. I dag sitter man med vid köttgrytorna, utan att få vara med och dela innehållet. Att man har funktionärer som sitter med utan något som helst inflytande skapar misstroende bland de arbetande och bland de fackliga medlemmarna. Det stärker inte fackföreningsrörelsen. Om man utnyttjar styrelserepresentationen så att man får något att säga till om skulle det öka fackföreningsrörelsens styrka. Utifrån de synpunkterna tycker vi att man skall stärka styrelserepresentationen, i stället för som det är i dag att man bara får sitta med. Lagen om anställningsskydd behandlas i AUS. När det gäller bolagisering har vi bl.a. tagit upp de problem som har med turordningsreglerna att göra. Utskottet skriver som svar att det utgår från att problem av detta slag uppmärksammas i den fortlöpande översynen av arbetsrätten i regeringens kansli. Är inte det ett mycket tunt svar på en så stor och viktig fråga? Det finns problem med bolagiseringen i dag. I reservation nr 10 tar vi upp skadeståndsbeloppens storlek, och vi begär en kraftig höjning av dem. I dag köper sig arbetsgivaren fri från besvärlig arbetskraft. Det kan inte vara riktigt. Enda sättet att komma till rätta med det är att höja skadeståndsbeloppen. Jag vill även beröra betänkande AU6 om medbestämmande i arbetslivet. Lars Ove Hagberg tog på ett ganska bra sätt upp frågan om 90-talsgruppen.

Frågan är nu vem som har plankat av vem. Har den samlade borgerliga reservationen plankat av 90-talsgruppen, eller har 90-talsgruppen plankat av den borgerliga reservationen? Innebörden i de båda skrivningarna är exakt densamma. Det förvånar mig mycket. Det skulle vara roligt att få ett svar på detta. Som Lars-Ove Hagberg sade till Anders G Högmark måste man vara mycket glad när man får ett positivt svar från den socialdemokratiska 90 talsgruppen om den framtida fackföreningsrörelsen. Det skulle vara mycket roligt att veta vad man från fackföreningsrörelsen skulle säga om man fick läsa vad som skrivs i den borgerliga reservationen och av 90-talsgruppen.

Herr talman! Det är ungefär som när man säger att en fågel är en fågel, oavsett hur den ser ut. Det här är en lek med ord. De borgerliga partierna skriver samma sak som 90-talsgruppen. Det kan man inte komma ifrån. Sten Östlund försöker tydligen trolla med ord. Jag förstår att Sten Östlund tycker att det är besvärande att samma formulering som 90-talsgruppen använt hamnar i en borgerlig reservation. Jag hoppas verkligen att Sten Östlund har rätt i det han säger om att den svenska fackföreningsrörelsen och 90-talsgruppen vill något annat. I så fall borde man ta bort sådana formuleringar, där man hela tiden skall tänka på den enskilde. Skall man lämna kollektivet? Kollektivet har hittills varit styrkan i fackföreningsrörelsen. Den har stärkt lagstiftningen och genom fackliga krav har vi fått mera inflytande. Det verkar som om man nu skall kasta bort den delen. Jag hoppas att Sten Östlund har rätt, men jag betvivlar det. När man får läsa sådant här blir man faktiskt litet rädd. Vart håller den svenska fackföreningsrörelsen på att ta vägen?

Herr talman! Det är en gammal debatteknik, Sten Östlund. Lars-Ove Hagberg och jag har inga skilda uppfattningar när det gäller den del av lagstiftningen som vi i dag debatterar. Jag har inte sagt något som strider emot vad Lars-Ove Hagberg har sagt. Det har varit en kamp för att nå dit vi har nått i dag. Att man sedan från socialdemokratiskt håll i det här huset inte har haft förmågan att gå längre än man har gjort är en annan sak. Det är detta det egentligen handlar om. Finns det en förmåga att gå vidare att stärka de befintliga lagarna, eller är det upp till den enskilde att ta över kampen och föra den med vassa armbågar?
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! EG-anpassningen har tagits upp även i denna debatt, med all rätt, eftersom den kommer att påverka utrymmet för den fackliga verksamheten och dess inflytande. EG-anpassningen kommer att påverka medbestämmandet i arbetslivet och tyvärr även till slut anställningstryggheten. Vi är inte kritiska till att det har hänt så litet på detta område, utan till att det har hänt så mycket. Det är kanske inte så lätt att få någon uppfattning om hur mycket som har hänt, eftersom överläggningarna sker bakom stängda dörrar mellan regeringsrepresentanter och ledare för en del storföretag. Representanter för fackföreningarna är visserligen med, men de resonemang som förs kommer inte ut till allmänheten och inte heller till alla politiker. Jag uppfattade inte hur mycket ni är beredda att sälja ut när det gäller arbetsrättsfrågorna, Sten Östlund. Jag förstod bara att ni inte är beredda att sälja ut allt. Frågan är hur mycket ni är beredda att sälja ut när det gäller frågor som berör arbetsmarknad, arbetsliv, trygghet på arbetsmarknaden och arbetsrätt. Varför tror arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen, att de stora svenska företagen, Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet, är så angelägna, att man här har mera bråttom med anpassningen och kanske har nått längre än man har gjort inom EG? De stora företagen har ju redan flyttat ut och säkrat plats och deltagande i den kommande gemensamma inre marknaden i EG. Det kan väl inte vara så att de stora företagen vill ha in EG-reglerna på den svenska arbetsmarknaden? Då skulle ju den svenska modellen på detta område kunna sopas åt sidan och lämna plats för en ännu större storskalighet, som den som råder inom EG. Då skulle det bli ännu större genomslagskraft för de stora företagsägarna och deras beslut och ännu mindre för att i demokratiska former, t.ex. här i Sveriges riksdag, fatta beslut på de områden som har debatterats här i dag. Det skulle vara spännande, herr talman, att få reda på litet mera om hur mycket man inom socialdemokratin tror att man kan behålla av arbetsrättsfrågorna och inflytandemöjligheterna. Jag tycker att detta ytterligare aktualiserar vad miljöpartiet har tagit upp när det gäller medbestämmandet.

Herr talman! Riksdagen har vid upprepade tillfällen uttalat att kollektivanslutning, dvs. tvångsanslutning av medlemmar till ett politiskt parti, står i strid mot demokratin och den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen partitillhörighet. Dessa uttalanden har emellertid socialdemokraterna och den LO-anslutna fackföreningsrörelsen totalt nonchalerat och låtit denna ovärdiga behandling av enskilda människor fortgå som om ingenting hänt. Visserligen har den socialdemokratiska partikongressen 1987 beslutat att kollektivanslutningen skall upphöra med utgången av 1990, men alltjämt pågår således denna icke-demokratiska hantering, och dessutom är det enbart kollektivanslutningen i dess nuvarande form som beslutet gäller. Socialdemokraterna behöver alltså ha fyra år på sig för att kunna klara av något så elementärt enkelt som att tillämpa, att det uteslutande är den enskilde själv som skall bestämma om hon/han vill tillhöra ett politiskt parti eller inte. Den åtgärden borde rimligen kunna ske på nolltid, men så icke för socialdemokraterna. För dem gäller att så länge som möjligt suga på karamellen och tillskansa sig pengar från människor med annan politisk uppfattning för att sedan använda dessa pengar i politisk verksamhet mot bl.a. just dessa människor. Hur kan man bara försvara något sådant? Vänsterpartiet kommunisterna fortsätter att spela sin föga heroiska roll. Man påstår sig vara emot kollektivanslutningen, men påståendet visar sig som vanligt vara en munnens tomma bekännelse när det verkligen kommer till skott. Under en krystad förklaring om att en lagstiftning, som uteslutande gäller förbud mot kollektivanslutning och ingenting annat, skulle inkräkta på organisationsoch föreningsrätten röstar man för det man säger sig vara emot. Det kommunistiska kravet på rättfärdighet är belysande. Socialdemokraterna kan givetvis inte överge kollektivanslutningen i dess nuvarande form utan att ersätta den med något annat. Således skall organisationsanslutning i stället införas. Fackliga organisationer skall anslutas till partiet, och avgiften skall baseras på det fulla antalet medlemmar, dvs. också på dem som inte är socialdemokrater. Därtill skall medlemsavgiften för indi viduellt medlemskap helt eller delvis kunna betalas av den fackliga organisationen, vilket milt sagt är uppseendeväckande. Uppenbart är den nya formen för kollektivanslutning lika reaktionär som den nuvarande. Erfarenheten visar att det bara finns en möjlighet att trygga demokrati och rättvisa på det här området, och det är genom en lagstiftning som skyddar den enskilde mot tvångsåtgärder av förekommande slag. Riksdagen har i dag möjlighet att fatta beslut härom. Det återstår att se om kommunisterna har kurage och rättskänsla nog att medverka i ett sådant beslut. Herr talman! Rätten att slippa tillhöra en förening borde också vara en självklarhet för alla. Så är det emellertid inte i dagens Sverige. Fackliga organisationer anser sig ha rätt att genom åtgärder av skilda slag tvinga in arbetstagare som medlemmar. Genom organisationsklausuler kan man med avtal förhindra en icke ansluten arbetstagare från att få en anställning. Svartlistning och mobbning är andra medel. Rätten att fritt ansluta sig till och tillhöra en förening finns inskriven i grundlagen och medbestämmandelagen. Så borde också vara fallet med såväl rätten att stå utanför som att kunna utträda ur en förening. Ej heller det sistnämnda är emellertid en självklarhet i Sverige. Det är inte ovanligt att fackliga organisationer söker hindra eller försvåra för en medlem som önskar utträda. De söker också försvåra för en arbetsgivare att anställa någon som ej är fackligt ansluten. Dylika fasoner hör givetvis inte hemma i ett rättssamhälle. Den enskildes frihet och rätt att själv avgöra om medlemskap eller inte måste vara okränkbar. Enda sättet att garantera detta är, vilket erfarenheten åter visar, att grundlagsfästa den negativa föreningsrätten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de två reservationer som har fogats till KU:s betänkande nr 7.

Herr talman! Det blir naturligtvis gärna så att vi upprepar oss. Denna fråga har återkommit år efter år. Ställningstagandena och reservationerna grundar sig i stor utsträckning på gemensamma motioner över partigränserna. Jag skall för den skull inte upprepa allt vad Hans Nyhage har tagit upp. Dessa frågor är dock ett bevis på att det lönar sig, även om det kan vara trögt, att återkomma i den svenska riksdagen. Det är utan tvivel så att de initiativ som tagits här i riksdagen har drivit socialdemokraterna framåt i denna fråga. Man har tvingats att ta avstånd från åtminstone den direkta kollektivanslutningen av enskilda individer. I grunden är det naturligtvis två skilda synsätt som har kommit till uttryck i ställningstagandena och debatterna i de frågor som nu är aktuella.Det ena synsättet grundar sig på uppfattningen att kollektivet skall ta hand om de enskilda, att det är viktigt att slå vakt om kollektivets rätt. Det andra synsättet grundar sig på uppfattningen att det är den enskilda människans rätt som skall sättas i förgrunden och som skall skyddas när så behövs gentemot kollektivet. Utflödet av, skulle jag vilja säga, den grundläggande demokratiska teorin måste i de båda fall som vi här behandlar bli att den enskilde själv skall få bestämma — dvs. att den enskilde själv skall få bestämma vilket parti vederbörande vill tillhöra. Den enskilde skall få bestämma vilken organisation han eller hon skall vara med i och hur länge. Det är en ganska självklar konsekvens av en grundläggande demokratisk-politisk filosofi. När det gäller kollektivanslutningen har socialdemokraterna inte beslutat att avskaffa denna rakt upp och ned, som man hoppats på, utan de har funnit på alla möjliga konstigheter. Jag tänker då på detta med att man skall kunna ansluta organisationer i stället för enskilda för att på det viset kunna behålla greppet även om sådana som inte vill vara med i det socialdemokratiska partiet. Detta visar hur hårt motståndet är hos socialdemokraterna när det gäller att lyfta fram den enskilda individen. Från mitt partis sida lade vi för flera år sedan fram ett förslag till lag på den här punkten. Det lagförslaget har vi fortfarande med. Det är det lagförslaget som fyra partier ställer sig bakom i den gemensamma reservationen. Jag yrkar bifall till denna reservation. Jag kan dock inte undgå att liksom Hans Nyhage beröra vpk:s roll här. Vpk:s förhållningssätt var ju under de tidigare attackerna mot den individuella kollektivanslutningen mycket vacklande. Det har alltså varit litet hit och dit. Nu skriver Bo Hammar i sitt särskilda yttrande att han är emot organisationsanslutning. Men han har ändå inte kunnat ansluta sig till reservationen. Jag skulle därför gärna vilja fråga vpk:s företrädare: Varför? Ni kan väl ändå inte mena allvar med det ni säger i slutmeningen, nämligen att en lagstiftning skulle kunna leda till ingrepp i det fria föreningslivet. Så är det ju inte. I stället förhåller det sig precis tvärtom. Därför väntar jag på en förklaring från vpk:s företrädare i denna debatt. Det är självklart att man skall få bestämma vilket parti man vill vara med i. Men lika självklart måste det vara att man utan att behöva drabbas av alla möjliga repressalier skall kunna lämna den organisation som man tidigare frivilligt gått med i. Herr talman! Jag yrkar bifall till de båda reservationerna i detta betänkande.
Herr talman! Eftersom vpk tydligen har en nyckelroll i det här spelet, att döma av borgerlighetens uttalanden, har jag tvingats begära replik med anledning av vad tredje vice talmannen sade. Svaret blir detsamma till moderaterna. När det gäller den individuella kollektivanslutningen, som det heter, är det fullständigt klart var vi står. Vi har sagt att skulle den återupprepas i en eller annan form, kommer vi att medverka till någon form av lagstiftning. Nu har det socialdemokratiska partiet sagt att denna anslutningsform skall avvecklas. Alltså litar vi på socialdemokraterna. Vi vill inte ha onödiga lagar eller onödigt krångel, utan vi ser verkligheten sådan den är. Vad gäller organisationsanslutningen måste det väl ändå finnas någon rättskänsla för vårt Folkrörelsesverige och för vårt organisationsliv. Är det så, herr tredje vice talman, att statsapparaten skall bestämma vilka våra organisationer skall samarbeta med eller vad de skall vara medlemmar av? Är det så att statsapparaten skall bestämma att centerpartiet inte får ha medlemmar från ungdomsförbundet eller någon annan rörelse om de nu skulle vilja ansluta sig i ett visst skede? Är det statsapparaten som skall bestämma detta? Är det alltså statsapparaten som skall bestämma om t.ex. en bondeorganisation skall få vara medlem i centerpartiet? Om man i centerpartiet skulle vilja ha det så, måste jag säga att det aldrig kan vara förenligt med den rättssäkerhet som vi tycker att organisationslivet i vårt land skall ha. Därför anser vi att det här är en fråga för arbetarrörelsen. Detta, herr tredje vice talman, faller väl främst tillbaka på dem som bedriver verksamhet med organisationsanslutning. Jag tror inte att statsapparaten behöver förvärra det hela. Det är illa nog som det är. Vad gäller oss vet alla redan vid fronten, på arbetsplatserna, att skilja mellan partipolitik och facklig politisk verksamhet. Där står vpk främst. Vi slåss för en fri och obunden fackföreningsrörelse som är kampvillig beträffande de egna medlemmarnas intressen.
Herr talman! Först vill jag upplysa Lars-Ove Hagberg om att inga organisationer är anslutna till centerpartiet — det finns heller inte någon tanke på sådan anslutning, i varje fall så vitt jag känner till. Vi skall inte ha onödiga lagar. Nej, det håller jag gärna med om. Men det har visat sig att det kan vara lika besvärligt med den enskildes ställning visavi stora organisationer som med den enskildes ställning visavi staten, samhället. Därför måste man i alla lägen betrakta det rådande tillståndet utifrån den enskilda individens synpunkt. Naturligtvis skall man inte tveka när det gäller lagstiftning som syftar till den enskilda människans skydd. Egentligen begärde jag ordet för att fråga Lars-Ove Hagberg om ni gillar den här nya anslutningsformen eller ej. Av det särskilda yttrande som Bo Hammar har avgett framgår att ni i allra högsta grad ogillar den. Men när jag lyssnade på Lars-Ove Hagberg fick jag ett intryck av att han tycker att den är all right, att den är ett bra sätt att ansluta människor till ett politiskt parti.
Herr talman! Först något om det här med tveksamheten. Tredje vice talmannen är inte rätta personen eller tillhör inte det rätta partiet när det gäller att tala om tveksamhet. Under de sex år som ni hade på er tvekades det i allra högsta grad i den här frågan. Vi skall alltså kanske inte tala så mycket om den saken. Vad jag diskuterar är om statsapparaten skall gå in med en lagstiftning, som förbjuder organisationer att ha andra organisationer som medlemmar. En sådan reglering av organisationsvärlden och Folkrörelsesverige är djupt olycklig och måste uppfattas som ett direkt ingrepp. Det betyder att statsapparaten inte medger att en organisation har en annan organisation som medlem. Däremot är det i högsta grad beklagligt att det socialdemokratiska partiet använder sig av den formen. Vad jag har sagt är alltså att man vid fronten, ute på arbetsplatserna, är emot att fackföreningsrörelsen utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Det står vi i vpk och annat hederligt folk för som vill ha en fri och obunden fackföreningsrörelse som inte helt går i regeringens eller något partis ledband. Det är väl ett fullständigt klart svar. Även i fråga om rättspraxis borde det vara fullständigt klart var vi står. Vi hälsar gärna er i centern välkomna ut på fältet för att slåss mot dem som vill klavbinda fackföreningsrörelsen att vara organisationsansluten. Såvitt jag förstår kommer det i demokratisk mening att bli fråga om ett majoritetsbeslut, och där är vi med.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg påpekar med all rätt att vi i centerpartiet under flera år här i riksdagen var alltför tama i kollektivanslutningsfrågan. Det insåg vi också. Vi hade trott att det skulle gå med övertalning och lämpor, men det bet inte. Det var först när vi presenterade ett konkret lagförslag, som t.o.m. Lars Werner i sommarhettan sade att han kunde tänka sig att stödja och som det därmed skulle ha blivit en majoritet för i riksdagen som socialdemokraterna ändrade uppfattning i frågan. Det var alltså en omvändelse under galgen. Om centerpartiet tvekade i sex år — vilket jag inte tror att det var — när det gällde lagstiftningsåtgärder, har kommunisterna tvekat i all evighet. Ni var ju aldrig med om att föreslå lagstiftning, utan ni förväntade er tydligen att det skulle gå sex gånger sex gånger sex gånger sex år under det att riksdagen gjorde upprepade uttalanden. Det var den metodik som vpk gick i bräschen för. Nu tycks det bli på samma sätt även i denna fråga, som vi har tagit upp i den här årgången av denna ständigt återkommande debatt. Ni kommunister kommer att agitera som om ni hade samma uppfattning som vi, men i själva verket vill ni inte vidta några åtgärder för att substantiera denna uppfattning som ett uttryck för samhällets mening.

Herr talman! Den här debatten har pågått i många år, och det är väl aldrig någon som har tvekat om var vi i miljöpartiet de gröna står i frågan. Det skall självfallet vara den enskilda människan som bestämmer vilket parti hon skall vara med i. Lika självklart som att man kan gå med i ett parti eller en förening skall det vara att man kan utträda utan att det finns fackliga eller andra hinder. Vi har hört många utläggningar i den här frågan, och det som behöver sägas är allaredan sagt. Jag skall inte tillägga så mycket, men det bör poängteras att det är vpk som bromsar möjligheten för den enskilda människan att själv välja vilket parti hon skall vara med i. Organisationsanslutningen är en begränsning för den lilla människan, Lars-Ove Hagberg. Hon måste med en handling visa var hon står i den politiska frågan. Man skall inte blanda ihop organisationsanslutning med organisationer kontra partier, som Lars-Ove Hagberg gör när han diskuterar den här frågan. Lagtexten skall inte leda till att två olika organisationer går upp i varandra, utan det är fråga om att organisationer inte skall få göra en kollektiv partianslutning. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till de reservationer till detta betänkande som miljöpartiet har medverkat till.

Herr talman! I detta betänkande behandlas två gamla bekanta frågor, dels frågan om ett utvidgat grundlagsskydd för den negativa föreningsrätten, dels frågan om ett förbud mot kollektivanslutning. Dessa frågor har utförligt diskuterats i riksdagen ett otal gånger, och det finns stor risk för att debatten i dag blir en repris på det som har sagts, bl.a. förra året. Låt mig börja med den negativa föreningsrätten. Regeringsformens frioch rättighetsregler är systematiskt uppbyggda på det sättet att de endast omfattar den enskildes förhållande till det allmänna, dvs. inte den enskildes förhållande till någon annan enskild. Frågan om att utvidga det till att även omfatta förhållandet till annan enskild har varit föremål för ingående diskussioner under årens lopp. Jag vill bara hänvisa till att den s.k. frioch rättighetsutredningen på 1970-talet ingående analyserade hela detta frågekomplex och kom fram till att det inte var praktiskt möjligt att utvidga detta rättighetsskydd. Både departementschefer och konstitutionsutskottet har sedan vidhållit uppfattningen att den enskildes skydd på ett bra sätt kan tillgodoses via vanlig lag. Utskottet har fortfarande den uppfattningen, och jag vill därmed kort och gott yrka bifall till utskottets hemställan i detta avseende och avslag på reservationen. Det kanske skall påpekas att förbud mot organisationsklausuler har tagits upp i motioner. Arbetsmarknadsutskottet har behandlat frågan, och riksdagen har nyligen efter diskussioner beslutat att avslå dessa motioner. Jag går därmed över till kollektivanslutningsfrågan. Vi diskuterade den ingående förra året, och jag skall försöka att koncentrera mig och inte upprepa alltför mycket av den argumentation som har förts fram tidigare. Huvudpunkten nu är att det socialdemokratiska partiet faktiskt har beslutat att kollektivanslutningen skall upphöra i och med utgången av 1990. Det innebär alltså att det i framtiden endast blir möjligt att få individuell anslutning till det socialdemokratiska partiet. De borgerliga vidhåller ändå sin uppfattning att det skall stiftas en lag, trots att de missförhållanden som de har talat om inte längre existerar.

Nu vill de ändå stifta en lag, när det socialdemokratiska partiet har beslutat att avskaffa kollektivanslutningen. Det är alltså märkligt, eftersom centerpartiet på 1970-talet anförde, med samma patos som Bertil Fiskesjö visar i denna debatt, att det inte var fråga om att stifta lag utan om att den fria debatten och opinionsbildningen skulle få spela en avgörande roll. Inom centerpartiet var man då rädd för att en lag skulle få negativa föreningsrättsliga konsekvenser. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen på denna punkt.
Herr talman! Debatten om den negativa föreningsrätten gäller kravet att rätten för den enskilde att själv avgöra om han eller hon skall stå utanför en förening eller organisation skall grundlagfästas. Kan Sören Lekberg ange ett enda bärande skäl för att detta grundlagsfästande inte skulle kunna ske? Alltjämt gäller kollektivanslutningen — den skall upphöra först med utgången av 1990. Eftersom vi tycker att detta är helt galet, kräver vi att den skall upphöra omedelbart. Därtill kommer att den nya organisationsanslutningen har klart icke-demokratiska inslag, som tvingar icke-socialdemokrater att stödja socialdemokraterna. Nu ställer jag nästa fråga till Sören Lekberg: Skall den enskilde, enligt Sören Lekbergs mening, uteslutande själv få avgöra om hon/han i något avseende skall stödja ett politiskt parti eller inte? Alltså, skall den enskilde själv uteslutande få avgöra detta?

Herr talman! Jag vill rätta till ett missförstånd. Jag tycker i och för sig inte att det är något fel att ändra sig. Om man inser — och det kan vara hårt ibland — att man har haft fel, tycker jag att det är bra om man kan ändra sig. Men de uppfattningar i kollektivanslutningsfrågan som Sören Lekberg tillvitade mig var nog tagna ur luften. Jag har aldrig gett uttryck för den uppfattningen. Däremot är det riktigt att andra företrädare för mitt parti hade den uppfattningen. Jag har hela tiden hävdat att en lagstiftning icke är oförenlig på något sätt med föreningsfriheten, som är garanterad i grundlagen. När vi skrev samman det lagförslag som nu har vandrat igenom kammaren några år, såg vi till att konstitutionsutskottet bestämde sig för att lagrådsgranska det. Det är alltså granskat även av ett utomstående rättsligt organ, som kom till precis samma åsikt som jag personligen har haft hela tiden, nämligen att en sådan här lagstiftning inte är något som helst intrång i föreningsfriheten. Det är alltså andra hinder som Sören Lekberg måste konstruera för att bygga upp ett motstånd mot de förslag som vi har lagt fram.
Herr talman! Först vänder jag mig till Hans Nyhage, som frågade mig om en enskild själv skall kunna bestämma om han skall ansluta sig eller inte. Jag vill först och främst betona, återigen, att det socialdemokratiska partiet har beslutat att kollektivanslutningen skall upphöra med utgången av 1990. Det är alltså litet över ett år kvar. Det är väl tämligen rimligt att arbetarrörelsen får en viss tid på sig att förändra den anslutningsform som har förekommit så länge. Men kollektivanslutningen skall alltså upphöra senast den 31 december 1990. De samverkansformer som fortsättningsvis kommer att finnas mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin kommer att bestå i att en enskild facklig medlem kan bli medlem i det socialdemokratiska partiet endast om han eller hon själv vill det. Det är kort och gott det beslut som har fattats. Det är mot den bakgrunden som det är så märkligt att man vill skynda på med att stifta lag i den här frågan, fastän man inte ens under den tid som de borgerliga partierna hade egen majoritet i riksdagen ville införa en lag. Det klingar litet falskt att med patos hävda att ett missförhållande finns som det gäller att så snabbt som möjligt rätta till, när socialdemokratin redan har bestämt att organisationsformen med kollektivanslutning skall avskaffas. För den negativa föreningsrätten finns det redan i dag ett grundlagsskydd. Men det gäller den enskildes förhållande till det allmänna, till samhället. Där finns ett sådant grundlagsskydd. Efter ordentliga överväganden har man kommit fram till att det skulle vara mycket komplicerat att införa ett sådant grundlagsskydd även för förhållandet mellan enskilda individer.
Herr talman! Socialdemokraterna har inte beslutat att kollektivanslutningen skall upphöra den 31 december 1990. Man har beslutat om en annan form för kollektivanslutningen. Man går in för organisationsanslutning. Den skall baseras på fulla antalet medlemmar i organisationen, dvs. även de som inte är socialdemokrater. Det kallar jag för kollektivanslutning av icke-socialdemokrater till partiet. Dessutom skall det kunna förekomma att organisationen, helt eller delvis, skall betala partiavgiften för medlemmarna. Det är också en mycket anmärkningsvärd åtgärd. Grundlagsfästandet handlar uteslutande om att ge den enskilda människan själv rätten att avgöra om hon vill tillhöra en förening eller om hon vill lämna föreningen. Detta kan inte vara särskilt komplicerat att grundlagsfästa.
Herr talman! Eftersom Hans Nyhage framhärdar med sin beskrivning av det socialdemokratiska partiets beslut, känner jag mig föranledd att återigen påpeka att kollektivanslutningen kommer att upphöra med utgången av december månad 1990. De samarbetsformer som finns kvar mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen handlar inte om någon kollektivanslutning. Det kan väl ändå inte vara på det sättet, att Hans Nyhage nu vill följa upp detta lagstiftningsförslag med ytterligare lagstiftningsåtgärder för att reglera föreningslivets interna arbete, dvs. att i detalj bestämma hur föreningarna skall använda sina inkomster och utgifter? Det kan väl ändå inte vara det som ligger bakom den beskrivning som Hans Nyhage här har gjort? Då är vi inne på det som vi hela tiden har varnat för, att lagstiftning på ett sådant här område kan leda till smittoeffekter på det föreningsrättsliga området. Vi har av hävd i Sverige framhållit att vi skall låta föreningslivet ha en mycket stor frihet. Vi skall i stället, om vi tycker att det finns missförhållanden, korrigera dem via den offentliga, öppna debatten. Den negativa föreningsrätten är grundlagsskyddad. Där har man också kunnat konstatera att den mycket väl kan klaras med vanliga lagar. Man behöver inte komplicera detta och skapa en massa tolkningssvårigheter genom att utvidga grundlagsskyddet på det området.

Herr talman! Det är alltså intressant var vänsterpartiet kommunisterna ställer sig i den här frågan. Jag hoppas att jag tidigare också har gjort det fullständigt klart, att den kollektivanslutning som fackföreningsrörelsen un der många år har varit drabbad av har inneburit en mycket negativ faktor för svensk arbetarrörelse. Framför allt har det gällt den fackliga organisationens, och kanske även det socialdemokratiska partiets, sätt att använda sina medlemmars aktiva medverkan. I den socialdemokratiska traditionen, framför allt under de senaste årtiondena, har medlemmarna tydligen varit en belastning — och en tillgång bara när det gäller att betala, och ställa upp på valdagen vart tredje år, eller tidigare vart fjärde år. De har varit rätt mycket toppstyrda. Vänsterpartiet kommunisterna har i fackföreningsrörelsen under årtionden kämpat emot denna anslutningsform; man har reserverat sig. Det har framför allt på 80-talet gett ett gott resultat. Tillsammans med centerpartiet och folkpartiet, och även moderaterna, röstade vi för rekommendationen — eller vädjan, eller kalla det vad som helst — till socialdemokraterna att på frivillighetens väg upphöra med denna anslutningsform. Vi fortsatte vårt arbete i fackföreningsrörelsen. Resultatet var ju inte bara att Lars Werner på vpk:s vägnar en sommar sade att vänsterpartiet kommunisterna kunde tänka sig att det nu var dags för lagstiftning. Även inom fackföreningsrörelsen hade det rört sig så pass mycket att Stig Malm såg kvarnstenen dingla. Det var kanske det som var det allra viktigaste — att just den rörelsen gjorde att det socialdemokratiska partiet tog sitt förnuft till fånga, och nu skall avveckla den här anslutningsformen. Så långt är allt gott och väl. Jag har mycket svårt att förstå att vi i Sveriges riksdag skulle stifta en lag mot någonting som skall avskaffas; det skulle vara en överloppsgärning och ha helt andra undertoner än vad sakfrågan handlar om. Nu blandar man ihop begreppen i mycket hög grad när det gäller organisationsanslutningen. I fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen hamnar man rent politiskt ur askan i elden. Men även om det blir politiskt mycket sämre för arbetarrörelsen om denna organisationsanslutning används på ett felaktigt sätt, så anser inte vänsterpartiet kommunisterna att statsmakterna skall gå in och reglera. Det är ju vad frågan handlar om. Den enskilde medlemmen i fackföreningsrörelsen drabbas inte av denna anslutning. Som Sören Lekberg här säger är det den enskilde som skall gå in i det socialdemokratiska partiet enligt denna organisationsanslutning. Då har vi ju fått jämställda villkor. Varje enskild medborgare och fackföreningsmedlem kan själv välja vilket parti han skall vara med i. Men det som är politiskt ansvarslöst i detta sammanhang är att socialdemokratin, i kraft av att den tycker sig behärska fackföreningsrörelsen, kan ansluta fackliga organisationer till sin arbetarkommun och sitt parti. Den fackliga organisationen får representanter — representantskap — på partiets möten. Vad blir egentligen effekten? I Sverige har vi en lång tradition med en enhetlig fackföreningsrörelse. Hittills har vi alla kunnat vara med i samma fackföreningsrörelse, oavsett partitillhörighet, trots kollektivanslutningen. Nu upphör den. Jag vill varna socialdemokratin för att slå sönder den svenska fackföreningsrörelsen. Det är ju inte uppgång för socialdemokratin eller för fackföreningsrörelsen just nu. Det är snarare så att medlemmarna knorrar. Man har inte så särskilt mycket fart i fackföreningsrörelsens verksamhet. Och erfarenheten från fältet är att när socialdemokratin skall kalla till konferenser om medlemsanslutning, så är det inget jubel när det talas om hur många som går med i dag, snarare tvärtom. Intresset är ljumt. Då tycker jag att man skall vara mycket rädd om fackföreningsrörelsen. På fackföreningsmötena är det naturligtvis möjligt att tvinga igenom en organisationsanslutning. Men vad händer då? Det blir ytterligare främlingskap hos medlemmarna inför den fackliga rörelsen, och det kan t.o.m. uppstå en alternativ fackföreningsrörelse. Skall partiegoismen vara så stark att man ställer till med detta — då är det en total olycka för fackföreningsrörelsen. Jag tror att den olyckan inte är så långt borta. Stöddiga socialdemokrater bör nog tänka sig för både en och två gånger när det gäller denna framtid. Nu hoppas jag — och vet jag — att om de vanliga, enkla socialdemokraterna i fackföreningsrörelsen får bestämma, ser de till att de inte kör över medlemmarna. Men sanningen i dag är att hela det projekt som arbetarrörelsen har haft i många år kan kullkastas, om partipiskan får vina alltför mycket framöver. Det är alltså den stora faran. Att statsmakten skulle lägga sig i detta och lagstifta — det är i alla fall för oss i vpk helt ftämmande. När det gäller partiavgifter kan ju nästan vem som helst i dag ge till partier. Vi kan faktiskt inte — och det har väl inte föreslagits heller, såvitt jag förstår — förbjuda fackföreningsrörelsen att på sina möten besluta att ge bidrag till politiska partier, kontinuerligt eller en gång eller hur som helst. Skulle vi förbjuda detta? Och i vilken form skall vi i så fall förbjuda alla indirekta bidrag? Vad man gör av medlemmarnas pengar är en fackligt politisk fråga. Vi kan inte sitta i Sveriges riksdag och besluta om det. I fråga om kollektivanslutningen vill jag bara till sist säga till tredje vice talmannen att såvitt jag har förstått tillhör centerpartiet de mest envetna när det gäller att behålla kollektivanslutningen till kyrkan — vilket väl gör att man inte skall ta alltför stora ord i sin mun.

Herr talman! Jag får först be om ursäkt för att jag kommer som jäst efter degen. Att jag inte anmälde mig till talarlistan i rätt tid i går berodde på en utrikes resa. Kollektivanslutningsfrågan är ju ett exempel på att enträgen, tydlig och konsekvent opposition lönar sig. Till slut var det alldeles uppenbart att förtrycket inte kunde få fortgå längre. Den socialdemokratiska partikongressen har därmed gjort förändringar i systemet när det gäller kollektivanslutningen. Men egentligen har man ju hamnat ur askan i elden med de nya former inom vilka det här skall gå till. Man skall nämligen tillåta de fackliga organisationerna att i någon form ansluta sig till det socialdemokratiska partiet. Det är verkligen den korporativa staten i sin prydno. Nu säger Sören Lekberg att socialdemokratin själv har beslutat att avskaffa kollektivanslutningen, och varför skall man då snabbt tvinga fram en lagstiftning? I själva verket var det när lagtexterna presenterades och granskades av lagrådet som man fick ytterligare bensin på brasan, vilket bidrog till att tvinga fram de förändrade formerna från socialdemokratins sida. Det är alltså ingenting som har hastats fram. Den här frågan har ju varit aktuell mycket länge. Vad de här nya organisationsformerna innebär vet man kanske ännu inte riktigt, eftersom de ju inte har börjat tillämpas. Men vad vi vet är att organisationerna skall kunna anslutas i någon form, och det betyder i praktiken att vad man egentligen nu avskaffar definitivt är den enskilda reservationsrätten. Då har här ställts frågan: Vad skall statsapparaten över huvud taget ha för synpunkter på de här frågorna? Ja, faktum är att partierna är en del av vår demokrati här i Sverige. De är de grundläggande organisationerna för att bedriva valrörelser och utse representanter i våra beslutande församlingar. Det är minsann ingens ensak! Vi har en man — en röst. Om nu partierna i stället börjar bli korporationer och sammanslutningar av organisationer innebär det en grundläggande förändring av sättet att utse representanter i de olika organen. I andra länder, där man har mer av personval och där man inte har så starkt partiväsen utan har något slags valorganisationer som upprättas inför varje val, har man andra diskussioner, nämligen om hur man skall finansiera valkostnaderna för de olika kandidaterna. Det är viktigt att säkerställa allmänintresset att se till att det inte blir någon snedvridning och att olika kandidater kan få väsentligt mer resurser till sitt förfogande. Där har man den diskussionen, därför att man har ett annat valsätt. Vi har i Sverige en mycket fast partiorganisation, och partierna spelar en betydande roll i valrörelserna och vid kandidatnomineringarna. Om man från statsapparatens sida skulle ha synpunkter på det är det inte någon inblandning i organisationernas interna arbete, utan det är synpunkter som man kan ha för att säkerställa att saker och ting går rätt till och att de som utses är representativa. Vi är då direkt inne på finansieringen. Det är tänkt att de organisationer som kan bli medlemmar i partiet på något sätt i förväg skall betala medlemsavgifterna för de individer som så småningom skall värvas. Det är klart att det är lättare att värva medlemmar om man kan säga: Medlemsavgiften behöver du inte tänka på — den är redan betald i förskott. En annan sak som hänger samman med det här är naturligtvis nomineringsförfarandet inom det socialdemokratiska partiet. Även på den punkten kan man säga: Vad har andra partier eller vad har statsapparaten med det att göra? Det går till på det sättet att de fackliga organisationerna på en del håll i landet är garanterade säkra platser. Det betyder att man inom det socialdemokratiska partiet inte kan ha provval och liknande. Man kanske inte skall gå så långt att man har synpunkter på det. Men det skulle bli en helt annan tingens ordning om man införde ett personvalssystem i Sverige eller ett valsystem med större inslag av personval. Då fick varje individ själv ta ansvar för sitt deltagande som kandidat i valrörelsen. Sådant har vi naturligtvis synpunkter på. Självfallet är det riksdagens sak att fatta beslut om sådant som påverkar partiernas sätt att arbeta. Det är mycket mänskligt lidande som döljer sig bakom de frågor som vi nu diskuterar. Det har förekommit trakasserier av människor för att de har velat gå ur partier och trakasserier mot människor för att de inte velat vara medlemmar i facket. Jag är anhängare av att man skall vara med i fackliga organisationer, men vi måste också från statens sida se till att människor inte trakasseras. Det är därför vi skall ha en lagstiftning som säkerställer det.

Herr talman! Överläggningsämnet - behovet av lag rörande ideella föreningar - kan förefalla tråkigt och oinspirerande. Ingenting kan dock vara mer felaktigt. Ämnet angår alla och envar. — Skall en enskild ha rätt att bli medlem i en förening? — Skall den enskilde slippa att tillhöra en förening mot sin vilja? — Skall medlemskap i viss förening kunna ställas som villkor för att erhålla en arbetsanställning? — Skall rätten att etablera sig som näringsidkare eller att utöva sin näring vara mer eller mindre beroende av beslut i en förening som man inte tillhör? Dessa är några av de frågor som ställts i den nyss avslutade debatten med anledning av konstitutionsutskottets och arbetsmarknadsutskottets betänkanden. Att sådana frågor kunnat ställas hänger i sin tur samman med att riksdagen inte fastställt vilka rättshormer som skall gälla i umgänget mellan den enskilde och det kollektiv som en förening utgör. Denna frånvaro av för den enskilde centrala normer är desto mer anmärkningsvärd som riksdagen antagit handlingsregler för alla andra associationer än just ideella föreningar.

Syftet med dessa normer är bl.a. att åstadkomma rättslig balans mellan den enskilde och föreningskollektivet. Allt detta anses helt naturligt. Denna uppfattning, denna ståndpunkt, gör emellertid plötsligt halt framför det slag av associationer som ideella föreningar utgör. Bland de skiftande slag av föreningar som klassificeras som ideella föreningar återfinns de mäktiga organisationer, korporationer, som ingår i begreppet arbetsmarknadens parter. Här råder som framgått en rättslig lucka. Vi moderater anser - med mer eller mindre fullständigt stöd från de andra borgerliga partierna - att dagens ordning är oefterrättlig. Detta har vi gett uttryck för från denna talarstol vid ett stort antal tillfällen. Socialdemokraterna har dock envetet och ihärdigt motsatt sig att man ens utreder behovet av att lagfästa relationen mellan den enskilde och föreningskollektivet. Socialdemokraterna står här som eljest på kollektivets sida. De är i själva verket till freds med den rådande situationen. Makt går före rätt. Det är, herr talman, inte meningsfullt att här åberopa alla de argument som entydigt och med skärpa talar till förmån för ståndpunkten att ifrågavarande rättsområde inte längre bör lämnas utanför den normbildning som stiftande av lag i riksdagen utgör. Jag nöjer mig därför med att hänvisa till reservationen nr 1 och till alla tidigare anföranden som hållits i ämnet. Häri innefattas debatten i dagens tidigare överläggningsämnen. En lag om ideella föreningar bildar nämligen den ram som i sin tur kommer att fyllas med normer, hämtade från olika utskottsområden. En färsk uppgift i reservationen förtjänar dock att framhävas. Det gäller läget i Finland. Där antogs nyligen, i politiskt samförstånd, en ny lag i ämnet. I förarbetena, som jag har tillgång till, utsägs klart och tydligt att ett av syftena med lagen är att stärka medlemmarnas rättsskydd gentemot föreningen i olika avseenden. Sådana argument, som rör omtanken om och respekten för den enskilde, upphör emellertid att äga bärkraft vid de svenska socialistiska skären. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Frågan om eventuell lagstiftning för de ideella föreningarna har ju diskuterats i åtskilliga år. I Sverige har vi ju ett mycket stort antal föreningar och ett rikt föreningsliv. Väldigt många invånare är medlemmar i mer än en förening och skaffar sig erfarenhet av hur olika dessa föreningar arbetar, beroende på föreningarnas syften. Denna mångfald av föreningar tycker vi i folkpartiet är viktig, och vi är rädda om den mångfalden. Vi anser att staten, landsting och kommuner också måste stödja dessa föreningar på olika sätt. Folkpartiet anser att medlemmarna och föreningarna måste ha mycket stor frihet att utarbeta formerna för sitt arbete. Dessa föreningar arbetar ju inte i ett vakuum. De arbetar i det samhälle som vi alla lever i. Vi är därför skyldiga att rätta oss efter de lagar vi har. Men föreningarnas arbete beror också väldigt mycket på det enskilda, moraliska ansvar som var och en som är med i en förening har. De bygger i sin tur på de intentioner vi har med våra lagar och grundlagarna. I dag är det verksamheten i de ideella föreningarna som vi diskuterar. Folkpartiet delar centerns och moderaternas uppfattning att det är viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm i förhållande till majoriteten i föreningarna. Tyvärr har genom åren en hel del övertramp skett. Det tråkiga är att dessa mycket ofta har skett i de fackliga föreningarna. De borde ju, tycker man, vara de första att föregå med gott exempel och kunna tolka intentionerna i våra lagar och i grundlagarna. Trots dessa övertramp är alltså folkpartiet, liksom tidigare, inte berett att begära en utredning om en generell lagstiftning på området. Vi anser att varje övertramp skall tas upp och behandlas för sig för att man skall kunna pröva om det behövs lagstiftning i den enskilda frågan. Men vi är lika indignerade som centern och moderaterna är, då den enskilde har råkat i kläm. Vi har redan i dag tidigare resonerat om och skall fatta beslut om sådana frågor som kollektivanslutning till politiskt parti och den negativa föreningsrätten. På den punkten delar vi centerns och moderaternas uppfattning: detta måste vi lagstifta om. Likaså den omdiskuterade frågan om kollektiva hemförsäkringar bör man studera särskilt. Sådan försäkring bör vara den enskildes ensak att teckna. Med dessa motiveringar yrkar jag bifall till folkpartiets reservation, alltså nr 2, som är en motivreservation.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar från lagutskottet liknar ett betänkande från KU som vi nyss behandlade. Det liknar också vissa av de betänkanden från arbetsmarknadsutskottet som vi behandlat här i dag. Alla har på olika sätt tagit upp frågan om förhållandet mellan enskilda medlemmar och organisationer. Det gäller förhållandet mellan den enskilde och organisationer som han har eller måste ha kontakt med. Vi i centerpartiet anser att dessa frågor är synnerligen viktiga. Det är mycket väsentligt att vi får regler som gör att den enskildes ställning inom organisationerna är stark. Vi är praktiskt taget alla i vårt land med i en eller flera föreningar. Organisationslivet fyller ju väldigt betydelsefulla uppgifter i vårt moderna samhälle. Det fyller viktiga uppgifter både för medlemmarna och för samhället i stort. Formellt sett är medlemskap helt frivilligt, men i praktiken är det nödvändigt för oss att vara medlemmar i olika föreningar. Det är nödvändigt för oss för att vi skall kunna hävda våra rättigheter fackligt och ekonomiskt. Det är nödvändigt för oss för att kunna utöva religiös verksamhet eller för att utöva ideell verksamhet. Det är nödvändigt för oss för att vara med och påverka samhällsutvecklingen genom medlemskap i partier eller aktionsgrupper, miljögrupper eller vad det kan vara. Medlemskap i organisationer är även nödvändigt i många fall för att vi tillsammans med likasinnade skall kunna utöva hobbyer, idrott och andra fritidsaktiviteter. När det gäller medborgarna och samhället är rättigheterna noga reglerade i grundlag. Men när det gäller den enskildes ställning gentemot organisationerna är förhållandet inte reglerat. Vi måste erinra oss att i många fall är den enskildes relationer till organisationer nästan lika viktiga som relationen till samhället. Vi skiljer mellan ekonomiska och ideella föreningar. När det gäller ekonomiska föreningar har vi grundläggande regler, inte bara de regler som påminner om aktiebolagslagens regler — dem kan vi bortse ifrån här —, utan också regler som anger rättigheter och skyldigheter för den enskilde medlemmen. Allan Ekström berörde detta något. Utan att det på något sätt har talats om inskränkning i föreningsfriheten vill jag erinra om att det anges i lagen om ekonomiska föreningar t.ex. att ekonomisk förening inte får vägra någon inträde i föreningen om det inte finns särskilda skäl för vägran. Medlems rätt att säga upp sitt medlemskap i förening och hur det skall gå till regleras genom en paragraf. Det talas om att en medlem får uteslutas bara om det finns grund för detta i stadgarna. Det finns också regler om minoritetsskydd och om mycket annat. Jag nämner dessa exempel därför att vi i centern tycker att många av de grundläggande rättigheterna i lagen om ekonomiska föreningar också skulle finnas i en ramlagstiftning om ideella föreningar. Vi tycker att det är en stor brist att vi inte har någon ramlagstiftning då det gäller ideella föreningar. Vi menar att en sådan ramlagstiftning skall innehålla det som från samhällets och den enskildes synpunkt är mest skyddsvärt. Vi brukar som exempel nämna rätten till inträde i förening, rätten att kvarstanna i förening, rätten till utträde och rättigheter vid hot om uteslutning ur förening. Likaså finns det skäl att ha visst minoritetsskydd, kanske regler för ansvar för ingångna förbindelser och regler för upplösning av förening. En ramlagstiftning om ideella föreningar är till för de enskilda människorna, men även för föreningslivet. En sådan lag skall inte på något sätt inskränka den grundlagsfästa föreningsoch organisationsfriheten i vårt land. Det har påpekats av t.ex. tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö i tidigare debatt att lagstiftning då det gäller föreningslivet inte inkräktar på den grundlagsfästa föreningsrätten. Vi vill att en ramlagstiftning, liksom rättighetsreglerna i grundlagen, skall vara ett skydd för den enskilde när den enskilde har behov av det skyddet. Man kan på den punkten jämföra med vad jag nyss sade om ekonomiska föreningar. På det området finns det ett grundläggande skydd. Socialdemokraterna yrkar som vanligt avslag på motionerna. De anger att det saknas skäl för lagstiftning. Det är ett uttryck som har funnits i många år. Det betyder att socialdemokraterna i det här fallet inte alls avancerat. I en annan fråga som diskuterats här i dag kan vi se att socialdemokraterna efter kritik i många år och utbredd opinion ändå har måst backa — det gäller kollektivanslutningen. Jag har varit med i riksdagen i 19 år. Under nästan alla de åren har jag hört ledande socialdemokrater försvara kollektivanslutningen. Nuvarande utrikesministern var på sin tid en framstående försvarare av kollektivanslutningen. Sedan har andra tagit över den rollen. De senaste åren har man emellertid backat i det fallet. Jag tycker det är välkommet att socialdemokraterna inser att det är orimligt att fortsätta med kollektivanslutningen. På samma sätt hoppas jag att socialdemokraterna skall inse att den utredning som vi begär om en ramlagstiftning för ideella föreningar är någonting som alla som vill slå vakt om både den enskildes ställning och föreningslivets ställning bör ställa upp för. Vad gäller folkpartiets förslag konstaterar jag för klarhetens skull bara att även om folkpartiet säger sig ha samma uppfattning som centern i de här frågorna så är slutsatsen en helt annan, eftersom folkpartiet inte vill att det skall ske någonting alls. Det framgår ju av motivreservationen. Herr talman! Till slut vill jag framhålla att vi från centerns sida på olika sätt vill stödja organisationsoch föreningslivet i vårt land. Vi vill på intet sätt begränsa mångfalden och variationsrikedomen i föreningslivet. Men vi anser att om den enskilde medlemmen känner sig illa behandlad eller i övrigt har svårt att hävda sina rättigheter i en organisation, bör det finnas en grundläggande lagstiftning som gör att han eller hon har möjlighet att få sin rätt prövad, liksom vi som medborgare har möjlighet att få vår rätt prövad gentemot samhället eller om vi tycker oss illa behandlade av våra medmänniskor. De regler som vi vill se skall stärka organisationsoch föreningslivets ställning genom att man stärker tilltron till organisationslivet om man stärker de enskilda medlemmarnas ställning. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Återigen har vi här i kammaren att behandla motioner som rör lagstiftning om ideella föreningar. Motioner med liknande innehåll som de vi i dag skall diskutera har nu under åtminstone tolv års tid minst en gång årligen diskuterats här i kammaren och avslagits. Man skulle ju kunna tycka att det borde räcka — i synnerhet som inga nya argument framförs i dessa motioner. I samtliga motioner yrkas att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till lag om ideella föreningar. Ideella föreningar är, som både Martin Olsson och Allan Ekström underströk, av mångskiftande slag. Till ideella föreningar räknas t.ex. sällskapsföreningar som bridgeklubbar, golfklubbar, idrottsföreningar, Röda korset, politiska och religiösa föreningar, fackliga organisationer, arbetsgivarföreningar osv. När man nu i dessa motioner begär förslag till lagstiftning om ideella föreningar, motiveras det enbart utifrån förhållandena inom de fackliga organisationerna. Jag tycker det vore ärligare om motionärerna klart sade ut i sina motioner att vad man avser är inte ideella föreningar i allmänhet, utan vad man avser är en lagstiftning som rör de fackliga organisationerna. I själva verket avses en lagstiftning som syftar till att begränsa de fackliga organisationernas frihet. Det framgår klart av alla exempel som anförs i motionerna. Som alltid när lagstiftning övervägs måste man fråga sig: Behövs lagstiftning? Har det förekommit sådana missförhållanden som inte har kunnat lösas på annat sätt och som motiverar en lagstiftning? Svaret på dessa frågor är nej. Några missförhållanden som kan ge oss skäl för så långtgående ingrepp i dessa fria föreningars verksamhet som en lagstiftning skulle innebära har inte förekommit. Det är viktigt att betona att de ideella organisationerna måste ha ett betydande utrymme för att själva besluta i sina angelägenheter. I en lagstiftning skulle man bara kunna ge grundläggande bestämmelser om föreningarnas verksamhet och deras förhållande till sina medlemmar, men man kan knappast tänka sig att ha en detaljreglering som skulle passa alla organisationer, alltifrån rena sällskapsklubbar till de stora organisationerna på arbetsmarknaden som LO, TCO och Svenska arbetsgivareföreningen. Det finns redan en tillfredsställande rättspraxis i alla de viktiga frågor där problem kan uppstå. Tvister mellan en förening och dess medlemmar prövas av allmän domstol redan i dag. Någon annan ordning skulle vi inte heller få genom en lagstiftning. Vi har flera rättsfall från både högsta domstolen och arbetsdomstolen som innebär uttolkningar av stadgarna. Av rättsfallen framgår bl.a. att om en förenings stadgar innehåller bestämmelser som kan betraktas som oskäliga mot medlemmarna, kan bestämmelserna jämkas eller ogiltigförklaras av domstolen. När det gäller frågan om rätten till utträde ur facklig organisation, som särskilt har tagits upp både i motionerna och i en av reservationerna, förhåller det sig på det sättet att denna rätt följer redan av allmänna föreningsrättsliga principer. Med andra ord: Den rätten föreligger utan lagreglering. Detta har konstaterats såväl i doktrin som i rättspraxis. Det förhållandet att man har en lag hindrar ju inte att en organisation i vissa fall t.ex. förvägrar en medlem utträde eller inträde. Därför vore en lagstiftning i detta fall ett slag i luften. Får jag sedan när det gäller frågan om kollektivanslutningen och organisationsklausuler eller negativ föreningsrätt, som också har tagits upp i motionerna och reservationen, bara säga att dessa frågor inte hör till den diskussion som vi för här just nu om lagstiftning om ideella föreningar. Frågan om kollektivanslutning har redan diskuterats i denna kammare i dag med anledning av ett betänkande från konstitutionsutskottet, och frågan om organisationsklausuler och negativ föreningsrätt hör till arbetsrätten och har också diskuterats i dag, i anledning av ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet. När det så gäller den finska lagstiftningen om ideella föreningar, som Allan Ekström hänvisade till, kan först konstateras att det är historiska skäl som är orsaken till att man sedan början av detta sekel har en föreningslag i Finland. Finland är ju också det enda land i Skandinavien som har en sådan lagstiftning. Syftet med den finska lagen var att skydda föreningsfriheten mot statsmakten och speciellt då mot det ryska väldet. Lagen utarbetades ju under åren 1906-1917. När man diskuterar den finska föreningslagstiftningen måste man ha denna historiska bakgrund helt klar för sig. Det var ju nämligen på det sättet att i slutet på 1800-talet och i början av det här seklet stramade den ryska statsmakten till möjligheterna att bilda föreningar i Finland. Därför behövdes en lagstiftning där. Att man sedan i Finland har behållit denna lagstiftning och vidareutvecklat den har med den historiska traditionen i det landet att göra. Vid utskottets besök i Finland fick vi klart för oss att det finns 115 000 föreningar registrerade i det föreningsregister som måste föras enligt lagen. Lagen är för övrigt mycket detaljerad. Den har inte mindre än 70 paragrafer. Där regleras t.ex. rättsverkningar av registrering, hur man skall bilda föreningar, regler om medlemsförteckning, hur omröstning skall ske, hur beslutsfattandet skall gå till på föreningsmöte och fullmäktigemöte, hur kallelse skall utformas, omröstningsförfarande vid möten, hur protokoll skall upprättas, osv. Jag har svårt att föreställa mig att man i Sverige skulle vilja införa en liknande lagstiftning. Den skulle utan tvivel kännas som en tvångströja för de ideella föreningar som vi har i vårt land. Inom justitiedepartementet i Helsingfors, där man för föreningsregistret, berättade man att man registrerar ungefär 2 000 nya föreningar varje år, och inom den avdelningen fattas också varje år 15 000 olika beslut som rör föreningarna. Det finns visserligen möjlighet för föreningar i Finland att vara oregistrerade, men en sådan förening kan inte öppna konto i bank och kan inte ens kvittera ut ett rekommenderat brev. Justitiedepartementets avdelning för föreningar har ett trettiotal personer anställda, som enbart sysslar med de här frågorna. En stor del av deras arbetstid går åt för att kontrollera föreningarnas stadgar och alla stadgeändringar, som också måste anmälas till föreningsregistret. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det var en nyttig erfarenhet att få besöka Finland och det finska justitiedepartementet och få klart för sig hur en ordning som den finska fungerar i praktiken. Jag för min del blev helt övertygad om att vi i Sverige inte är betjänta av en sådan byråkratisk ordning. Jag konstaterar att man i Finland har denna tradition och att den fungerar väl där, men i de övriga nordiska länderna har vi inte denna tradition, och ändå fungerar det väl även där. Med andra ord är det alltså i hög grad en fråga om vad man har vant sig vid. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag starkt understryka att de ideella föreningarna i vårt land alltid har tagit sitt samhällsansvar och fullgör viktiga samhällsfunktioner. De ideella föreningarna har med andra ord en utomordentligt betydelsefull ställning i vårt samhälle. Föreningar, allt ifrån fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, hyresgästföreningar, politiska organisationer, idrottsrörelsen till religiösa sammanslutningar utgör i dag ett omistligt inslag i vår demokrati. Det finns som jag redan har sagt inga missförhållanden att peka på, och en lagstiftning skulle bara försvåra och krångla till deras verksamhet. Med det anförda ber jag, herr talman, att till alla delar få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Visst är tolv år en lång tid. På den punkten ger jag Stig Gustafsson rätt. Men droppen urholkar stenen inte genom sin tyngd utan genom att falla ofta. Stig Gustafsson påstår att vi endast har facket till föremål för våra motioner. Det har vi visst inte, inte alls. I HD:s domar kan man hitta processer om uteslutning av medlemmar ur tandläkarförening, kennelklubb, båtklubb och mannekängförening. Beslut om uteslutning kan även i sådant fall drabba den enskilde mer eller mindre hårt. En annan sak är att det är mycket lättare att hitta exempel på missbruk från arbetsmarknadens organisationer. Det är betecknande att Stig Gustafsson åberopar rättspraxis från Arbetsdomstolen, som gett den enskilde vissa rättigheter, t.ex. att utträda ur föreningen. Men denna praxis har kommit till stånd trots motstånd från fackorganisationerna. Den enskilde var tvungen att anlita domstol för att kunna hävda sina rättigheter. Stig Gustafssons beskrivning från Finland var inte rättvisande. Den nya finska lagen innehåller bl.a. regler som just gäller umgänget mellan den enskilde och facket. Det beskrivs i utskottsbetänkandet på s. 4. Jag håller gärna med om att allt från den finska föreningslagen inte passar för svenska förhållanden men framför allt passar relationen mellan den enskilde och föreningen. Jag upprepar att det finns behov av att man åtminstone utreder frågan om relationen mellan den enskilde å ena sidan och föreningskollektivet å den andra.
Herr talman! Stig Gustafsson försöker på något vis tala förbi oss som försvarar reservationen. Han säger exempelvis att det skulle bli en detaljreglering av föreningslivet och långtgående ingrepp. Den fackliga organisationens frihet skulle begränsas osv. Det är illa om Stig Gustafsson inte försöker se vad vi strävar efter, nämligen en ramlagstiftning. Det är väl ingen detaljreglering? Jag har varje år påpekat att vi syftar till en ramlagstiftning, som skall ge den enskilde medlemmen ett skydd mot sin förening, om han eller hon hamnar i den situationen att det behövs. De flesta lagar behöver dess bättre den enskilde inte tillämpa för att skydda sig. Men med tanke på de många föreningar och medlemskap som finns är det klart att det ibland händer att medlemmar anser sig felaktigt behandlade. Varför skall vi inte kunna ha en ramlagstiftning, som anger vilka rättigheter samhället anser att den enskilde skall ha? Det är inte på något sätt en långtgående detaljreglering, utan det är fråga om att skydda vissa viktiga principer. Talet om att detta skulle särskilt begränsa de fackliga organisationernas frihet är helt felaktigt. Det har vi hört tidigare år. Det var ju tur att vi anordnade en studieresa till Finland så att Stig Gustafsson hade något nytt att tala om i år. Men han har ändå glömt det väsentliga i den finska lagstiftningen. Om vi bortser från byråkratin där — den vill vi inte ha — visar den finska lagstiftningen att man kan ha en ramlagstiftning i ett land som har samma demokratiska institutioner som vi har i vårt eget land. Finland är dessutom ett land som, är jag övertygad om, i lika hög grad slår vakt om de demokratiska värdena som vi gör i vårt land. Stig Gustafsson säger vidare att vi har en rättspraxis. Ja, det är bra om det finns olika lagar med hjälp av vilka man kan få frågor som gäller föreningslivet och den enskilde prövade. Men vore det inte rationellare att tillsätta en utredning, som undersöker vilken form av ramlagstiftning som kan vara lämplig samt vad som kan tas från nuvarande lagstiftning och rättspraxis? Då blir det betydligt enklare att se vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde kan ha i en organisation.
Herr talman! När vi nu, Stig Gustafsson, inte har en ramlagstiftning är det mycket viktigt hur vi andra beter oss, hur vi deltar i opinionsbildningen osv. Det är litet märkligt att Stig Gustafsson säger att det inte förkommer några övertramp eller något missbruk. Han måste väl ändå tillstå att sådant har förekommit. Jag efterlyser att socialdemokraterna öppet deltar i debatten kring de eventuella missbruk som har förekommit, så att det blir en självsanering. Då behöver vi inte återkomma med diskussioner här i kammaren om behovet av en ramlagstiftning på detta område.
Herr talman! Allan Ekström säger att man i HD:s domar kan hitta processer om uteslutning av medlemmar i inte enbart fackliga organisationer utan även i båtklubbar och liknande. Låt mig hänvisa till hans egen motion som vi nu diskuterar. I den finns exempel enbart från de fackliga organisationerna. Detsamma gäller motionen från centern. I sitt inledningsanförande sade Allan Ekström att det här föreligger en rättslig lucka, men det är inte riktigt sant. Vi har nämligen en klar rättspraxis, vilket jag har gett många exempel på. Därmed är den rättsliga lucka som Allan Ekström tror sig se faktiskt tilltäppt. Det sägs här att vi åtminstone kan utreda frågan om ideella föreningar. Men varför skall man utreda om man inte vill att det skall leda till något? Det finns ju en existerande ordning för ideella föreningar, och då är det ju onödigt att utreda enbart för utredandets egen skull. Allan Ekström och Martin Olsson tog vidare upp frågan om förhållandet mellan den enskilde och kollektivet. Från borgerligt håll talas det om att det skulle föreligga något slags motsatsförhållande mellan den enskilde och kollektivet. Men man glömmer att det är de enskilda människorna som har sammanslutit sig i ett kollektiv för att ta till vara sina rättigheter. Något motsatsförhållande existerar därför inte. Visst kan det förekomma, som Lola Björkquist sade, att ideella föreningar liksom även ekonomiska föreningar kan begå misstag som gör att medlemmar kommer i kläm. Det finns, som Allan Ekström påpekade, rättsfall från båtklubbar som inte vill ta emot vissa personer trots att det är viktigt för dessa att få båtplatser etc. Men sådant rättas ju till när målet förs upp i domstolen. Det blir därför ingen skillnad om det finns en ramlagstiftning. Det blir ändå de allmänna domstolarna som får avgöra fallen. Och redan nu finns, som nämnts, en rättspraxis. Låt oss komma ihåg, när vi talar om de fackliga organisationerna, att dessa har precis samma demokratiska uppbyggnad som våra politiska partier. Inte minst skall vi komma ihåg det när vi diskuterar denna fråga. Liknelsen med ekonomiska föreningar håller enligt min mening inte. Ekonomiska föreningar har helt andra syften. De skall tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, och där finns det alltså ett skäl, kan man säga, för en lagstiftning. Jag skulle, herr talman, vilja sluta med att citera ett remissyttrande. Vid tidigare behandling i riksdagen av liknande motioner har motionerna sänts ut på remiss. Då visade det sig att inte ens Svenska Arbetsgivareföreningen stöder moderaternas och centerns förslag. Men SAF vet ju också vad det är fråga om: ”Liksom tidigare får föreningen konstatera att samfärdseln inom samhället veterligen inte besväras av frånvaron av lagbestämmelser på detta område. De av motionärerna andragna exemplen på olägenheter gäller åtminstone ej arbetsmarknadsorganisationerna. Eventuella nackdelar på andra områden borde enligt vårt förmenande kunna undanröjas på annat sätt än genom lagstiftning.” Herr talman! Denna karaktäristik av förhållandena står sig än i dag.
Herr talman! Stig Gustafsson säger att det finns aldrig något motsatsförhållande mellan den enskilde och kollektivet. Men det är klart att även om kollektivet består av en rad enskilda finns det alltid risker för att det kan bli ett motsatsförhållande. Fortsätter vi Stig Gustafssons resonemang, kan vi ju säga att samhället består av oss alla enskilda individer i Sverige. Alltså kan det aldrig bli något motsatsförhållande mellan det svenska samhället och den enskilde. Det är möjligt att socialdemokraterna ursprungligen har sett det på det viset. Jag kan erinra om ett område där vi ändå har lyckats utvidga rättigheterna. I det första förslaget till ny grundlag fanns det inte så värst mycket om de mänskliga frioch rättigheterna, men efter något år då den offentliga debatten kom i gång — jag tror det var 1979 — införde vi i grundlagen ett särskilt kapitel om frioch rättigheter för den enskilde. Men socialdemokraterna har inte varit pådrivande i det fallet. Jag nämnde kollektivanslutningen, där socialdemokraterna till sist insåg att de hamnat fel och måste ge med sig. Jag tror att det blir på samma sätt med den fråga som vi diskuterar nu. Tiden talar för oss som vill ha grundläggande regler för den enskildes både rättigheter och skyldigheter. Jag har svårt att förstå att skillnaden mellan ekonomiska och ideella föreningar i varje situation är så stor att det är ett hinder för föreningslivet om det finns bestämmelser om grundläggande frioch rättigheter i fråga om ideella föreningar, samtidigt som det är nödvändigt och full enighet råder om att det skall finnas regler för de ekonomiska föreningarna. Ibland är gränsen rätt otydlig mellan de här båda typerna av föreningar. Är LRF dubbelt upp så att säga, både ideell förening och ekonomisk förening? Skulle medlemmarna formellt sett vara med i två olika organisationer, fast helheten är en och samma?
Herr talman! Jag menar inte, och jag tror inte heller att jag har sagt, att det aldrig uppstår något motsatsförhållande mellan den enskilde och kollektivet. Självklart kan det uppstå. Men i motionerna, i reservationerna och i anföranden här i kammaren målas det upp som om det alltid skulle vara ett motsatsförhållande mellan den enskilde och kollektivet och det är mot den beskrivningen som jag vänder mig. De ekonomiska föreningarna är mera ensartade än ideella föreningar, förutom att de naturligtvis har andra syften. Att lagstifta om ideella föreningar, som är av så mångskiftande natur, är fåfängt. Jag är rädd att vi då hamnar i samma byråkratiska situation som i Finland, där man — och det har jag respekt för — av historiska skäl har denna lagstiftning.

Herr talman! Härmed yrkar jag för miljöpartiets räkning bifall till reservation 3, som är en motivreservation.

Herr talman! I en partimotion har folkpartiet återigen tagit upp frågan om ändring av tillämpningen av lagen om fastighetsmäklare för att därigenom ge landets bostadsrättsföreningar möjlighet att operera under samma regler. Den socialdemokratiska majoriteten avstyrkte återigen vår motion, liksom centerns och moderaternas motioner. Trots den kris som betecknar dagens bostadsmarknad så saknar socialdemokraterna viljan att medverka till en avreglering av bostadsmarknaden och framför allt till att släppa fram bostadsrättsföreningar att verka på samma villkor som de till den socialdemokratiska rörelsen närstående HSB och Riksbyggen. På annat sätt kan man inte tolka den socialdemokratiska majoriteten i lagutskottets framlagda betänkade. Folkpartiet har däremot under åren i många sammanhang framfört en rad förslag för att öka de boendes valfrihet och rörlighet och minska regleringarna för att nå målet om en fungerande bostadsmarknad. I det nuvarande systemet fungerar den som en cementkoloss. Inga ändringar av bostadsrätternas marknad syns vid horisonten, inte ens en likabehandling av bostadsrättsföretagen i vad gäller fastighetsmäklarlagen. Jag tycker att det är mycket svagt. Folkpartiet anser att allt måste göras för att åstadkomma ett underlättande av bildandet av bostadsrätter. Åtskilliga människor uppskattar den förening av enskilt ägande och gemensamt ansvarstagande i demokratiska former som bostadsrättsboendet erbjuder. Det blir också en prisvärd modell för boende och det kan hålla nere bostadsutgifterna, vilket inte minst är nödvändigt i dagens samhälle där cirka en fjärdedel av hushållens kostnader går till boendet. Varför får inte SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, bli delaktig av undantagsbestämmelserna i lagen om fastighetsmäklare på samma sätt som HSB och Riksbyggen? Som bakgrund måste även nämnas att den lagändring som skedde för några år sedan undantog s.k. folkrörelsekooperativ från kravet på att söka förvärvstillstånd vid köp av fastighet. Här avsågs endast HSB och Riksbyggen. Kritik framfördes, och begreppet folkrörelse ändrades. När lagen om 105 fastighetsmäklare trädde i kraft 1984 undantogs den som förmedlar enbart bostadsrätter som upplåts av bostadsrättsföreningar, anslutna till folkrörelsekooperativa organisationer. Det övervägdes då hur SBC skulle behandlas. Folkrörelse skulle det ändå vara enligt regeringen. Några undantag för SBC:s del kunde inte tänkas. Nu står det i utskottets betänkande att det föreligger betydande skillnader mellan Riksbyggen och HSB å ena sidan och SBC å andra sidan. Vari består dessa skillnader? Jag hoppas att Gunnar Thollander kan förklara detta här i kammaren i dag så att vi får se om det finns en skillnad och vari den består. Majoriteten i utskottet vidhåller fortfarande som ett istadigt islandsruss att det finns skillnader mellan dessa bostadsrättsorgan. SBC förmedlar nämligen både upplåtelser och överlåtelser av bostadsrätter, till skillnad från HSB och Riksbyggen. SBC har nu redovisat sin organisation för lagutskottet. Följande mening förtjänar att citeras: ”Både SBC och SBC BO är i ordets ursprungliga mening verkliga folkrörelser. Det är organisationer vars tillkomst har sprungit fram ur människors behov.” Av yttrandet framgår även att SBC bildat en särskild förening, SBC BO, vilken i likhet med HSB och Riksbyggen driver lokal verksamhet som endast innefattar upplåtelse av bostadsrätter. Föreningen har 14 000 bosparare. Trots denna dokumentation, att föreningen har 14 000 bosparare och en bostadsproduktion på 1 200 lägenheter för närvarande över hela landet godtar inte utskottsmajoriteten denna organisation och anser dessutom att det saknas underlag för att bedöma verksamheten. Folkpartiet motsätter sig denna särbehandling av SBC av flera skäl. SBC är inte en mindre folkrörelse än de två andra organisationerna, HSB och Riksbyggen. Den har även klart redovisat sin verksamhetsform, upplåtelse av bostadsrätter. Alla skäl talar för att lagen om fastighetsmäklare bör ändras så att SBC jämställs med HSB och Riksbyggen. Jag hoppas att företrädare för utskottsmajoriteten förklarar detta för oss. Vari består den här skillnaden som ni har hängt upp hela ert uttalande på? Starka skäl talar nu åter för att lagen om fastighetsmäklare skall ändras så att SBC jämställs med HSB och Riksbyggen. Det är ett rättvisekrav värdigt ett demokratiskt samhälle. Jag yrkar bifall till reservationen i betänkande TU:
Herr talman! I det föregående ärendet diskuterade vi den enskilde medlemmens ställning gentemot sin organisation. Det ärende vi nu behandlar gäller frågan om organisationernas ställning gentemot samhället, och i detta speciella fall om likartade organisationer skall behandlas lika av samhället eller om vissa organisationer skall särbehandlas positivt eller negativt. Jag skall enbart ta upp de principiella synpunkterna och inte diskutera bostadspolitik. Vi är fyra partier som gemensamt står bakom reservationen. Enligt centerpartiets uppfattning fyller, som jag nämnde i den tidigare debatten, vårt lands omfattande föreningar och organisationer synnerligen viktiga funktioner för den enskilde, för grupper och för hela vårt samhälle. Det är därför viktigt att slå vakt om organisationslivets förutsättningar, så att or ganisationerna kan fylla dessa viktiga uppgifter. Organisationer kan t.ex. av Prot. 1989/90:12 samhället ges särskilda uppgifter eller rättigheter för att på bästa sätt kunna 18 oktober 1989 fullgöra de uppgifter som både medlemmarna och samhället önskar. Härvid =. är det för likabehandlingen av alla medborgare i vårt land viktigt att även föreningar med likartad verksamhet ges samma förutsättningar av samhället. Så är tyvärr inte fallet beträffande alla de olika regler och rättigheter som gäller. Vårt ärende nu handlar om den brist på likabehandling i fastighetsmäklarlagen som socialdemokraterna även i år benhårt slår vakt om i vad gäller HSB och Riksbyggen å ena sidan och SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, å andra sidan. Jag vill erinra om att när propositionen med förslag till fastighetsmäklarlag behandlades av lagutskottet år 1983, framställde Riksbyggen och HSB ett yrkande på att deras handhavande av upplåtelser av bostadsrätter skulle utgöra undantag från fastighetsmäklarlagens krav på att förmedling av fastigheter och bostadsrätter m.m. skulle göras av registrerade fastighetsmäklare. Undantaget infördes i lagen, eftersom HSB:s och Riksbyggens verksamhet i dessa avseenden endast avsåg upplåtelse och inte förmedling av överlåtelser av bostadsrätter. Något motsvarande undantag från lagens tillämpning gjordes då inte för SBC. Efter hand har SBC byggt ut sin verksamhet, så att SBC nu — i likhet med HSB och Riksbyggen — driver lokal verksamhet som innefattar upplåtelse av bostadsrätter. Sedan vi kunnat konstatera detta har vi från de tre icke-socialistiska partierna i skilda motioner begärt att lagen skall ändras, så att SBC blir en enligt fastighetsmäklarlagen jämställd organisation med HSB och Riksbyggen. I fjol avvisades detta krav, trots att riksdagen uttalade sig för en översyn av fastighetsmäklarlagen i övrigt. Socialdemokraterna avvisade då vårt krav på att den begärda översynen även skulle innefatta den av oss begärda strävan efter jämställdhet mellan SBC och de båda s.k. folkrörelsekooperativa organisationerna. Vi har i år återkommit med våra motionskrav. Med de nya och aktuella uppgifter som nu föreligger om den utbyggnad av SBC:s verksamhet som skett är det ännu svårare att förstå varför socialdemokrater och vpk:are framhärdar i sitt motstånd mot att låta SBC i vad gäller fastighetsmäklarlagen bli en med HSB och Riksbyggen likabehandlad organisation. När samhället negativt särbehandlar en viss organisation — en särbehandling som de båda socialistiska partierna vill skall fortsätta — innebär det även en negativ särbehandling av vissa medborgare i vårt land, nämligen av dem som för att ordna sitt boende på bästa sätt har sammanslutit sig i SBC inkl. de 14 000 bosparare som nu sparar i syfte att efter hand få en lägenhet genom SBC. Min fråga till majoritetens företrädare är: Varför vill ni inte ge SBC och dess medlemmar och dess 14 000 bosparare samma rättigheter som de människor som engagerat sig i HSB och Riksbyggen? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen, bakom vilken står alla partier i lagutskottet med undantag av socialdemokraterna och vpk.

Herr talman! Det är inget fel att påstå att just denna fråga är en följetong sedan denna lag kom till för ett antal år sedan. Många har framfört synpunkter, nu som förr. Vi har gjort vår bedömning, och den står ganska klar. Det har sagts förr i denna sal att riksdagen behandlade denna fråga 1988 och då avslog motioner med samma syfte som de nu aktuella. Detta diskuterade vi också i våras, och majoriteten i utskottet hade då samma inställning som nu. Vi slog i den debatten fast skillnaden mellan å ena sidan HSB och Riksbyggen och å andra sidan SBC. Inför den aktuella utskottsbehandlingen har vi låtit SBC komma in med ett yttrande. Vi ville att SBC skulle redovisa hur landsomfattande deras verksamhet är. Vi kan naturligtvis hålla med om att förmedling av bostadsrätter har påbörjats. Vi är emellertid av den uppfattningen att verksamheten inte har den omfattningen att en ändring är aktuell. Utskottsmajoriteten har alltså inte, efter att ha läst SBC:s yttrande, kommit fram till att SBC är någon folkrörelsekooperativ rörelse i likhet med HSB och Riksbyggen. Vi menar alltså att vi inte kan göra någon annan bedömning än den vi gjorde hösten 1988, alltså för ett år sedan. Med dessa enkla ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen och därmed motionerna L715, L725 och L731.

Herr talman! Gunnar Thollander säger att vi har gjort vår bedömning. Det är nog ganska uppenbart att socialdemokraterna har gjort sin bedömning, och man har tagit på sig ett väldigt stort ansvar för den andra hälften av Sveriges befolkning. Men det framkommer inte vari skillnaden mellan dessa bostadsrättsorganisationer består. Det är självklart att HSB och Riksbyggen, särskilt HSB som har funnits på den svenska marknaden sedan 1923, har ett stort försteg då det gäller spridning av bostadsrätter inom landet. Men SBC BO är den första nya konsumentkooperativa riksorganisationen inom bostadssektorn sedan HSB:s tillkomst. Varför vill man inte låta SBC arbeta på samma villkor som HSB och Riksbyggen? Vi har fått en klar redovisning av SBC:s spridning. SBC har en samling av bosparare. Projekt pågår i Enköping, Filipstad, Haninge, Malmö, Mora, Töreboda, Åtvidaberg och Ängelholm. SBC har också ännu fler projekt på gång. Om en privat bostadsrättsföreningsorganisation inte får arbeta på villkor som är likvärdiga med de villkor som gäller för HSB och Riksbyggen, är det självfallet svårt för den organisationen att kunna jämföra sig i storlek med HSB och Riksbyggen. Släpp loss SBC! Låt SBC verka på samma villkor som HSB och Riksbyggen, Gunnar Thollander! Låt oss slippa komma tillbaka med denna motion nästa år igen. Vi kommer inte att ge oss förrän SBC får arbeta efter samma villkor som de övriga, om inte Gunnar Thollander kan komma med ett klart skäl till varför man inte vill låta SBC göra det. Det har inte skett i dag.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

Möjligen skall man tolka det så att svaret var att SBC har påbörjat verksamhet, men att den ej är av så stor omfattning att SBC skall jämställas med HSB och Riksbyggen. Min fråga är då: Hur stor omfattning skall SBC:s verksamhet ha för att bli jämställd med HSB:s? Gäller det, liksom för att komma in i riksdagen, att man skall nå 4 20 utav någonting? Eller är det, som i vissa andra länder, enmansvalkretsar, där man skall nå majoritet för att få någonting att säga till om? Vilka krav ställer socialdemokraterna på SBC för att SBC skall jämställas med HSB och Riksbyggen?
Herr talman! Martin Olsson uppfattade i alla fall vad jag var inne på, dvs. att utskottet i år har begärt in ett yttrande från SBC. Det är ett steg i den riktningen man skall gå för att kunna komma fram till någonting och få en klar uppfattning. Utskottet har läst och tittat på yttrandet och sedan gjort sin bedömning. Utskottet har inte kommit fram till det som skrevs från början när det gäller denna lag. HSB och Riksbyggen fick en särställning som folkrörelsekooperativa organisationer. Det innebär att organisationerna hade stadgar som vilade på en gemensam bostadssocial grundsyn. Det hade inte SBC. Utskottet har avvaktat och kommit fram till att det är så fortfarande. Jag vill även kommentera anförandena. Ewy Möller nämner den boendes situation. Den nuvarande frågan har inte med den boendes situation att göra. Frågan är inte förändrad på något sätt. Ulla Orring tog upp byggande av bostadsrätter. Det har inte heller med 109 den här frågan att göra. Byggandet pågår i vanlig omfattning. Jag vet inte om man skall uppfatta det som ett hot att Ulla Orring säger att man skall återkomma i frågan. Majoriteten har uttalat hur denna fråga skall behandlas i dag. Men om oppositionen vill återkomma i frågan, är det naturligtvis fritt fram att göra det. Jag anser i alla fall att detta är det svar jag kan ge just nu.
Herr talman! Jag tolkar Gunnar Thollanders uttalande så, att socialdemokraterna i fortsättningen vill att Riksbyggen och HSB skall ha en monopolställning och att andra bostadsrättsorganisationer icke göre sig besvär på bostadsmarknaden. Konsekvensen blir då att det blir svårare att bygga bostadsrätter för vanliga människor som vill ha en bostadsrätt i en privat bostadsrättsorganisation. De kan inte räkna med att få lika behandling som dem som köper bostadsrätter via HSB och Riksbyggen. Det här är ett intressant konstaterande. Men detta kommer inte att hindra folkpartiet från att fortsätta att agera. Enligt vår uppfattning, och enligt de andra borgerliga partiernas uppfattning, har SBC BO karaktär av en folkrörelse — man är en folkrörelse. Människor får spara pengar i bank eller på annat sätt för att avsätta medel för en bostadsrätt. SBC BO är helt fristående mot alla politiska partier och mot alla byggföretagarintressen, vilket man inte kan säga om exempelvis Riksbyggen som är mycket nära lierat med ett byggföretag. Jag tycker att det är att beklaga. Jag hoppas att vi kan se ett ljus i denna tunnel inför nästa år och en förändring från socialdemokraternas sida.
Herr talman! Det vi diskuterar nu är ett exempel på en särbehandling av en viss organisation, dvs. SBC. Det finns flera exempel på särbehandling av den organisationen, fast detta är det enda som faller på vårt utskott. Jag fick inget svar av Gunnar Thollander på hur stor omfattning SBC skall ha för att organisationen skall godkännas. Gunnar Thollander angav i sitt första inlägg att organisationen inte var av tillräckligt stor omfattning. I stället nämnde Gunnar Thollander att det bostadssociala programmet för HSB och Riksbyggen skrevs om 1983. Jag tror att SBC på ett bra sätt bidrar till att klara bostadsförsörjningen för ett växande antal människor. Sedan får jag höra att majoriteten har uttalat sig. Egentligen behöver vi ingen debatt eftersom majoriteten har ”rätt”. Men vi har debatterna för att höra om majoriteten i olika frågor ändå har någorlunda bra argument och motiv för sina ställningstaganden. Detta är en fråga där det saknas motiv för avslag på det tre motioner som är väckta. Majoriteten har alltså uttalat sig, men motionärerna har tillfälle att återkomma — och det lovar jag att vi skall göra.

Herr talman! På vilket sätt skulle Riksbyggen vara lierat med BPA, Ulla Orring? Det finns inget i dess upphandling som kan tolkas så som Ulla Orring menar. Martin Olsson, majoriteten i utskottet har en uppfattning och den redovisar jag. Det är självklart att det är det vi skall göra, dvs. redovisa vår uppfattning. Debatten behövs, och debatten skall alltid pågå. Vi gör vår bedömning. Till den här utskottsbehandlingen har SBC avgivit ett yttrande, och med utgångspunkt i det har vi gjort vår bedömning i år. Det är ett svar som är nog så bra som något annat. Man kan vara nöjd med att i en debatt klart få höra utskottsmajoritetens bedömning, vad som har skrivits i betänkandet och vad utskottet är redo att gå till beslut med.

Herr talman! Som fjärde parti i den här reservationen kan jag kosta på mig att vara kortfattad. Vad sägas skall är redan sagt. För miljöpartiets räkning yrkar jag bifall till reservationen i detta betänkande.